Herr talman! Vi ska övergå till ett annat spännande ämne, den svenska modellen. Marie Granlund har med anledning av de pågående förhandlingarna om nya EU-direktiv på upphandlingsområdet frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkra att artikel 15.2 i Europaparlamentets förslag blir kvar och att en hänvisning till ILO-konvention nr 94 finns med i direktivet. Förhandlingarna om de nya EU-direktiven på upphandlingsområdet har pågått sedan januari 2012 och synes nu vara inne i sitt slutskede. Trepartssamtalen mellan kommissionen, parlamentet och rådet inleddes i början av mars och ser ut att kunna avslutas under sommaren. I dagsläget förväntas ett antagande av de nya direktiven ske hösten 2013. Som jag tidigare framhållit ser jag mycket positivt på den reform som nu sker av upphandlingsdirektiven. Det finns många viktiga delar i detta stora paket som kommer att leda till förbättringar för både upphandlande myndigheter och företag. Det är positivt att förslagen tydliggör utrymmet att ta miljöhänsyn och ställa sociala krav i syfte att främja hållbar tillväxt samt rimliga och rättvisa villkor. Förslagens målsättningar att förenkla upphandlingsförfarandet och skapa mer flexibilitet samt att underlätta tillträdet till marknaden för små och medelstora företag är förstås också mycket lovvärda. Jag bedömer även att förslagen har en stor tillväxtfrämjande potential och stöder därför att de nya direktiven antas så snart som möjligt. Europaparlamentet har föreslagit att en allmän bestämmelse ska föras in i direktiven om att medlemsstaterna ska se till att leverantörer följer miljö-, social och arbetsrättsliga bestämmelser . Förslaget hänvisar till bestämmelser som gäller på platsen där arbetet utförs, tjänsterna tillhandahålls eller varorna produceras och som anges i internationella konventioner listade i en bilaga till direktiven samt i unionsrätt och nationell rätt liksom i kollektivavtal som ingåtts i enlighet med nationell rätt och praxis som respekterar unionsrätten. Den föreslagna bestämmelsen har varit en stor och viktig fråga i förhandlingarna med Europaparlamentet. Det fanns dock en del oklarheter med förslaget om dess praktiska tillämpning, till exempel när det gäller vilka åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att garantera efterlevnaden. När det gäller frågan om vad jag och regeringen gjort i förhandlingarna vill jag betona att Sverige i denna del genomgående och vid upprepade tillfällen framhållit att rådet bör vara flexibelt gentemot Europaparlamentet, bland annat mot bakgrund av de tillkännagivanden som riksdagen har gjort i anknutna frågor. Det irländska ordförandeskapet presenterade i förhandlingarna ett kompromissförslag som klargjorde Europaparlamentets ursprungsförslag till artikel 15.2. Sverige stödde detta förslag, som dock mötte motstånd från flera andra medlemsstater. I de fortsatta förhandlingarna har regeringen mycket aktivt i rådet förespråkat en kompromiss som så långt möjligt tillmötesgår Europaparlamentet. Samtidigt är det ett faktum i förhandlingarna att en sådan kompromiss mellan rådet och Europaparlamentet måste kunna fungera EU-rättsligt, bland annat i förhållande till EUF-fördraget. I fråga om artikel 15.2 har Marie Granlund också tagit upp vad jag och regeringen gör för att säkra att en hänvisning till ILO-konvention nr 94 finns med i direktivet. Som jag tidigare redogjort för - bland annat i mitt svar på Marie Granlunds riksdagsfråga i den här saken, inför riksdagens EU-nämnd och i finansutskottet - var frågan om ILO 94 aktuell under diskussionerna i rådet. Regeringen deltog aktivt i dessa tillsammans med några medlemsstater som är parter till konventionen. Det visade sig dock komplicerat att inom ramen för dessa förhandlingar få andra skrivningar om ILO 94 än sådana som skulle riskera att befästa de rättsliga svårigheterna mellan EU-rätten och ILO 94. Något omnämnande skedde sedan inte i rådets allmänna inriktning, som legat till grund för förhandlingarna från rådets sida. Jag vill också framhålla att inte heller Europaparlamentets förslag innehåller någon uttrycklig hänvisning till konventionen. Frågan om en hänvisning till ILO-konvention 94 har därför inte varit en fråga under trepartssamtalen. Diskussionerna har i stället handlat om parlamentets förslag till artikel 15.2 där Sverige alltså drivit linjen att rådet måste vara tillmötesgående mot Europaparlamentet i denna fråga.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det här, för jag måste säga att jag blev något brydd. Ministern läser upp ett svar som skickades för ett par dagar sedan eller kanske i går, och där finns inte någonting med om den uppgörelse som har träffats. Jag trodde att det här var ett lysande tillfälle att få veta mer om den uppgörelse som har träffats, för kommissionen har ju skickat ett pressmeddelande om densamma. Det kanske vittnar lite grann om ointresset från regeringens sida. Den svenska modellen säger man sig många gånger stå bakom, men när det verkligen gäller de viktigaste sakerna - kollektivavtal, arbetsmarknadens parter och hur de förhåller sig till varandra - står man inte upp för det. Jag skulle vilja höra lite mer om den uppgörelse som har träffats. Stefan Attefall talade om en kompromiss i ett svar på en skriftlig fråga från mig, men det var för någon månad sedan. Då vill jag veta lite mer vad som har hänt. Är det så, enligt den uppgörelse som har träffats, att man kan ställa krav på svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling?
Herr talman! Det är korrekt att det är en rörlig materia, och förhandlingar pågår dagligen i dessa frågor. I går fick vi en tjock lunta med ett förslag till en kompromiss från kommissionen, som i dag har förhandlats ytterligare. Allt tyder dock på att vi kan få en uppgörelse som innebär att man tillmötesgår Europaparlamentets förslag till artikel 15.2. Min bedömning är därför att vi kommer att komma dithän att vi kan få in Europaparlamentets synpunkter i det slutliga förslaget. Inget är dock hundra procent klart innan man är helt färdig med förhandlingarna. Men den senaste rapporten i dag är att dessa frågor går i rätt riktning sett ur svensk synpunkt. Detta redovisade jag också i mitt interpellationssvar. Det har dock hänt ytterligare saker sedan det formulerades; det är helt korrekt. Detta är något som vi i Sverige aktivt har medverkat till, både på tjänstemannanivå och på politisk nivå, för att vi så långt vi kan ska åstadkomma en överensstämmelse med Europaparlamentets synpunkter för att just förstärka dessa delar av de slutliga upphandlingsdirektiven. Europaparlamentet ska rösta om detta i höst, troligtvis i september eller oktober. Därefter vet vi slutligen hur detta kommer att se ut från Europaparlamentet. Denna fråga ska sedan också tillämpas i praktiken. Många av dessa frågor måste tolkas och tillämpas. Vi har ett bra utredningsunderlag i Sverige, bland annat från Upphandlingsutredningen, som handlar om hur vi ska rusta svenska myndigheter för att bättre stå för ett mer kvalificerat och mer samlat upphandlingsstöd. Det är också en viktig del i detta. Vi vet också att slutliga tolkningar ofta blir föremål för olika rättsutslag när man ska tolka exakt vad det innebär i olika lägen. Vi kommer dock att komma längre dithän genom att det blir lättare och bättre möjligheter att ställa sociala krav i samband med upphandlingar med de EU-direktiv som nu ser ut att landa någorlunda riktigt och rimligt utifrån svensk horisont men också genom det övriga arbete vi utför på svensk botten.
Herr talman! Jag tackar för svaret, men av någon anledning känner jag mig ändå inte helt lugn. Jag skulle därför vilja att statsrådet redogör för kommissionens förslag, för det är viktigt att vi får en analys av det i kammaren. Jag utesluter inte att man tar steg framåt, men jag vill gärna höra på vilket sätt man gör det. Eftersom ILO 94 inte finns med i protokollet är min fråga: Kan man garantera via 15.2? Nästa fråga är: När tänker regeringen ratificera ILO 94, vilket riksdagen uttalat att man ska göra? Jag tror att det var 2011. Det är därför jag hela tiden känner sådan misstro. Statsrådet har inte förberett sig för att redogöra för kompromissförslaget fastän vi skulle diskutera denna viktiga fråga i dag, och nu står vi här. Vad är det som händer? Jag tycker att det är jätteviktigt att veta det. Det handlar om arbetstagares rättigheter, att lika lön ska gälla oavsett nationalitet. Det handlar också om konkurrens mellan företag, att man inte ska tillåta illojal konkurrens och lönedumpning. Det är en jätteviktig fråga för det svenska näringslivet, för småföretagen och så vidare. Därför är frågan om vi kan ställa dessa krav helt avgörande. Jag frågar igen: Är det statsrådets uppfattning att kommissionens kompromissförslag innebär att det går att ställa krav på sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Det står i interpellationssvaret att det inte går med ILO 94. Varför går det inte med ILO 94, är min andra fråga. Fråga tre är: När tänker regeringen att vi ska ratificera ILO 94, vilket riksdagen uttalade och tillkännagav 2011?
Herr talman! ILO 94 har varit med i diskussionerna om upphandlingsdirektiven. Sverige har varit aktivt för att få ett rättsligt utlåtande om vad det innebär om ILO 94 skulle lyftas in eller hänvisas till i upphandlingsdirektiven. Här har vi drivit på och fått en del rättsliga uttalanden från rådets rättstjänst, men de har inte varit så precisa att det har skapat klarhet fullt ut. Det finns problem. ILO-konventionen har ratificerats av tio länder, och de gjorde det innan de blev EU-medlemmar. Många länder har inte ratificerat konventionen, och EU som institution har inte ratificerat den. Det finns en del oklarheter i hur man ska tolka ILO-konventionen i förhållande till EU-rätt och till de allmänna principerna, exempelvis när det gäller upphandling. Under förhandlingarnas gång sökte Sverige efter en lösning för att få in detta på något sätt och hänvisa till detta. Det fanns idéer om att göra olika typer av hänvisningar till ILO 94. Men de skrivningar som kom fram från kommissionen hade snarare inneburit en begränsning av möjligheterna för Sverige att självständigt kunna bedöma om och när ILO 94 skulle ratificeras. Sverige var därför emot att man skulle göra sådana hänvisningar eftersom det hade inneburit ett steg tillbaka sett ur exempelvis Marie Granlunds synvinkel. Det har inte heller varit föremål för parlamentets synpunkter. Där har man också insett att det inte rätt forum och rätt väg att dra in ILO 94 i detta sammanhang. Däremot har man velat ha förstärkta skrivningar för just artikel 15.2. Här har Sverige aktivt arbetat för att tillmötesgå Europaparlamentets synpunkter i konflikt med ett antal andra länder inom EU som har varit rädda för denna typ av skrivningar. Det har till exempel varit länder som misstänkt att de ska få sämre förutsättningar konkurrensmässigt och därför inte vill att det ska finnas några skarpa skrivningar. Man har jobbat både med den formulering som Europaparlamentet har kommit med och med skälskrivningarna, alltså vilka skäl man har bakom. Det är ett slags förarbetestexter som man har jobbat med för att hitta skrivningar som gör att man får så precist innehåll som möjligt och för att tillmötesgå de olika synpunkter som finns inom EU-kretsen. Här ser man nu ut att kunna landa på det som Europaparlamentet har föreslagit och som Sverige också har stött. Det innebär att det blir tydligare och bättre möjligheter att ställa sociala krav. Men vad innebär detta i praktiken? Vi har också ett utstationeringsdirektiv som styr, och vi har allmänna principer. Man får inte formulera de sociala kraven så att de står i strid med övergripande principer såsom likabehandling, transparens och icke-diskriminering. Här finns alltid en viss tolkningssituation som vi kommer att få leva med. Vi har dock ett bättre stöd för detta i det nya EU-direktivet än vad vi hade tidigare, även för EU-domstolen när den till exempel ska avgöra i principfall och för svenska domstolar. I Sverige ska vi skriva en svensk lagstiftning om detta; vi ska tolka in det i svensk lagstiftning. Det är ett utredningsarbete som har påbörjats och som ska vara klart inom två år. Frågan om en svensk ratificering av ILO 94 ligger på arbetsmarknadsministerns bord, och jag kan därför inte uttala mig om hur beredningsläget ser ut där.
Herr talman! Det var väl bra; då får jag möjlighet att ställa en ny interpellation. Många länder har nämligen ratificerat ILO 94, bland annat Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Spanien och Italien. Det verkar alltså inte helt omöjligt att göra det om man verkligen vill. Det är bra att det har gått framåt, och så verkar det också på de pressmeddelanden som skickats ut. Det är svårt att vara i opposition. Jag förstår att statsrådet inte kan sitta och läsa alla dessa buntar; det vore omänskligt. Men med de ca 5 000 människor som Regeringskansliet består av borde väl någon kunna göra en kartläggning av vad det kompromissförslag som kommissionen har lagt fram verkligen innebär. Jag är glad att det blir bättre, säger statsrådet. Men kan Sverige ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling? Den frågan vill jag gärna ha svar på. Jag skulle också vilja att statsrådet sade någonting om att hänvisningen till ILO 94 inte behöver vara med i bilagorna eftersom det räcker med 15.2. Är det korrekt uppfattat? Det skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! Jag vill börja med att understryka att på politisk nivå, och också på tjänstemannanivå, har vi varit mycket aktiva från svensk sida för att få så tydliga och starka skrivningar som möjligt när det gäller de sociala kraven. Kan man då ställa krav på exempelvis kollektivavtalsvillkor? Ja, det kan man göra. Man kan delvis göra det enligt det gamla lagförslaget. Man kan göra det bättre enligt det nya, men det måste utformas på rätt sätt så att det inte strider till exempel mot principen om likabehandling och icke-diskriminering. Det är ofta kruxet. Man måste utforma kraven på ett korrekt sätt så att de är i överensstämmelse med de grundläggande principerna. Då har man goda förutsättningar att ställa sociala krav. Förutsättningarna är bättre i de nya direktiven än de var i de gamla. Men man måste, som sagt, utforma kravställandet på ett korrekt sätt. Det är ofta där problemet sitter. Det gäller miljöhänsyn, sociala hänsyn och olika typer av andra hänsyn som man vill lägga in. De måste utformas i enlighet med de grundläggande principerna. Vi har, som jag sade, fått ett starkare stöd för detta med de nya EU-direktiven som håller på att växa fram. Problemet är att besluten gällande samtliga regelverk fattas på en EU-övergripande nivå, och de ska sedan tillämpas i 27 medlemsländer. Vi ska skriva en svensk lagstiftning utifrån dem. Det är klart att det alltid finns en problematik i den exakta tolkningen av regelverken. Där får vi lita på att rättsfall som utvecklas kan klargöra de oklarheter som finns. Ett problem som vi i Sverige har att brottas med är att vi inte har exempelvis minimilönesystem, utan vi har kollektivavtal som dessutom är lite olika utformade i skilda branscher. Det gör att vi blir något av en udda fågel i EU-familjen. Men rätt stöd från svenska myndigheter för hur man ska ställa krav utifrån dessa nya direktiv kommer att innebära bättre förutsättningar, men jag törs inte lova att det blir perfekt klarhet i alla detaljer, tyvärr.